Fru talman! Tomas Högström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta vad gäller förslag till förändring av regelverket så att patienter slipper komma i kläm genom att företagsläkare inte kan remittera patienter till sjukgymnaster. Landstingen kan i stor utsträckning själva sätta upp regler för i vilka fall remiss krävs för att en patient ska få tillgång till viss landstingssubventionerad hälso och sjukvård. Det är till exempel vanligt i många landsting att det krävs en remiss från läkare för att en patient ska få tillgång till subventionerad sjukgymnastbehandling. Remiss får dock inte krävas för läkarvård inom specialistkompetenserna barnmedicin, gynekologi eller psykiatri. Landstingen kan vidare även besluta om vilka regler som ska gälla när företagshälsovården eller annan privatpraktiserande hälso och sjukvårdspersonal som inte har offentlig finansiering remitterar patienter till den allmänna hälso och sjukvården. Jag vet att reglerna skiljer sig i olika delar av Sverige när patienter remitteras från företagshälsovården till den offentligfinansierade sjukvården. Ett landsting kan till exempel sätta upp regler rörande rätten till ersättning från landstinget för röntgen och laboratorieundersökningar. Landstinget i Uppsala har ställt upp som krav på företagshälsovården att de själva ska kunna erbjuda sjukgymnastik. Om de inte kan erbjuda sådan behandling har företagshälsovården ingen rätt till landstingssubventionerad medicinsk service. Jag tänker inte närmare kommentera de regler som landstinget i Västmanland har ställt upp när det gäller företagshälsovård och sjukgymnastik. I sammanhanget vill jag emellertid påpeka att regeringen i juni 2003 tillsatte en särskild utredare med uppgift att se över vissa frågor som gäller företagshälsovård. Utredningen omfattar frågor om när och hur krav ska kunna ställas på att en arbetsgivare anlitar företagshälsovård. Den ska behandla frågan om utbildning av företagshälsovårdspersonal, liksom kvalitetssäkring av företagshälsovården. Därtill ska den ta upp samverkan mellan företagshälsovården, landstingens sjukvård och försäkringskassan samt hur den särskilda kompetens som finns inom företagshälsovården bättre ska kunna utnyttjas i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2004. På olika håll, exempelvis i Värmland, har man prövat samverkan genom avtal mellan företagshälsovård, landstingets sjukvård och försäkringskassan. Företagshälsovården kompletterar primärvården och försäkringskassan med specialkunskaper om rehabilitering och arbetsmedicin. I gengäld får företagshälsovården remissrätt till specialistfunktioner, tillgång till röntgen, laboratorier etcetera. Företagshälsovården ersätts för första besök och för besök efter remiss. Frågan om en vidare tillämpning av denna eller liknande modeller ligger inom det nämnda utredningsuppdraget. Häri ligger också frågan om vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga för att sådana avtal ska komma till stånd. Frågor kring företagshälsovårdens organisation och arbetssätt i stort bör ställas till ansvarigt statsråd för sådana frågor, Hans Karlsson.

Fru talman! Inte blev det tydligare vad statsrådet vill efter att vi har tagit del av statsrådets svar. Jag ska därför vara extra tydlig, och fråga så här: Vad vill statsrådet? Vilken åsikt har statsrådet? Vad anser statsrådet? Vad tänker statsrådet göra med anledning av de problem jag redovisar i min interpellation, nämligen att landstinget i Västmanland har beslutat att privata sjukgymnaster med så kallat samverkansavtal från och med den 1 oktober inte längre får ersättning för de behandlingar som ges efter remiss från företagsläkare? Det är problemet. Min fråga ställs med anledning av faktiska händelser i en del av landet, där man också tar stöd i en lag. Som statsråd är det väl rimligt att man redovisar vad man har för avsikt att genomföra under den tid man innehar uppdraget? Det är åtminstone min förhoppning. Jag har trott att det också är de flestas inställning när man går in och åtar sig uppdraget som statsråd att man avser att göra förändringar. Nu kanske statsrådet är mer av en systemkramare än vad jag någonsin kommer att bli, men trots det var det min förhoppning att statsrådet åtminstone i det här specifika fallet ville redovisa någon åsikt och någon vilja till förändring. Så här kan det nämligen inte få fortsätta att vara!
Fru talman! Min uppfattning är att det är en rimlig ordning att det är landstingen som styr över vilka regler som ska gälla för remisskrav. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till några förändringar i nuläget. Däremot tycker jag att det är viktigt att vi utformar företagshälsovården så att den kompetens som finns inom företagshälsovården på bästa sätt kan användas när det gäller framför allt rehabilitering av den som är sjukskriven. Då kan frågan om sjukgymnastik vara aktuell. Nu finns det en utredning som inom kort blir klar och som särskilt har fått i uppgift att ta hänsyn till situationen såsom den har beskrivits i Värmland, där man har prövat samverkan mellan företagshälsovården, landstingets sjukvård och försäkringskassan. Där är det så att företagshälsovården kompletterar primärvården och försäkringskassan med specialkunskaper om rehabilitering och arbetsmedicin. I gengäld får företagshälsovården remissrätt till specialistfunktioner, tillgång till röntgen och laboratorier etcetera. Jag tycker att det verkar vara en bra ordning. Utredarna har till uppgift att titta på om den här så kallade Värmlandsmodellen kan användas på fler ställen, och om det i så fall krävs några åtgärder som är möjliga och lämpliga för att den modellen ska kunna användas över hela landet. Vi avvaktar utredningen, men den faller inte under mitt ansvarsområde utan under statsrådet Hans Karlsson.
Fru talman! Statsrådet sade att vi ska ta vara på den kompetens som finns hos företagsläkare och sjukgymnaster. Det gäller i allra högsta grad också privata sjukgymnaster. Det blir lite förunderligt när statsrådet samtidigt skickar signaler om att hon inte tänker kommentera ett missförhållande som råder. Missförhållande var inte statsrådets uttryck utan mitt; det ska jag vara tydlig med. Men detta är en åsikt som jag delar med många som är verksamma och som kan ta del av verksamheten som den är utformad i landstinget i Västmanland. Konsekvensen av detta är ett slag mot de privatpraktiserande sjukgymnaster som bedriver sin verksamhet. Det är också ett slag mot företagsläkarnas möjligheter att förskriva behandlingar. Sist som slutligen är det också i det här fallet patienterna som drabbas genom att deras möjligheter att få del av vad som synes vara en självklar rättighet för andra beskärs på det här sättet. Landstinget i Västmanland intar en särställning i det här fallet, och säger sig göra det med stöd av lag. Då är det väl rimligt att vi ändrar lagen, eller vad tycker statsrådet?
Fru talman! Såsom jag förstår situationen i Västmanland har landstinget möjlighet att själv fatta beslut om vilka regler som ska gälla för remisskrav inom vården. Man kan självfallet ha olika uppfattningar om hur detta bör utformas och vad som ger bäst effekt och bäst resultat. Men som jag förstår frågan är det inte en fråga som kräver någon lagändring. Jag är inte heller beredd att ta initiativ till någon sådan.
Fru talman! Vi kan också ställa oss frågan i ett nationellt perspektiv där vi hävdar likvärdighet och rätt till likvärdig vård på lika villkor. Det kan väl vara rimligt att också fråga sig varför man inte i ett landsting ska få samma möjligheter som ges i ett annat landsting. Här tillämpas det särregler för privata sjukgymnaster som i samverkan med företagsläkare vill jobba för att rehabilitera patienter. Dessa regler tillämpar man tydligen med stöd av statsrådet. Samtidigt har regeringen själv den målsättningen att man ska halvera kostnaderna för sjukskrivningarna. Om man ska lyckas med det, förutsätter det väl också att man lyckas få en fungerande vårdkedja. Sedan kan man också ställa sig frågan, vilket jag tycker är i allra högsta grad rimligt, om inte verksamma sjukgymnaster och företagsläkare ska få agera på lika villkor. Det tycker jag är en i allra högsta grad rimlig regel som bör gälla nationellt. När lagen ger ett sådant utrymme förutsätter det att lagen ändras.
Fru talman! Likvärdig vård på lika villkor brukar knappast vara ett kännetecken för Tomas Högströms parti. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi har en likvärdig vård på lika villkor. Detta behöver inte alltid innebära att reglerna för dem som ska utöva den vården ser likadana ut. Landstingen har möjlighet att göra prioriteringar, till exempel när man knyter entreprenadavtal. Landstingen kan också fatta sina prioriteringsbeslut när det gäller frågan om hur man vill hantera remisstvånget. Det är en möjlighet som landstingen har, och som jag anser också fortsättningsvis ligger inom landstingens kompetensområde. Där har vi möjlighet till en demokratisk styrning och att påverka den prioritering man vill göra i respektive landsting.